Herr talman! Svaret på herr Svenssons fråga om vilken målsättning regeringen har för åtgärderna har jag tidigare gett: Det är att säkra sysselsättningen. Situationen i Norrbotten är allvarlig från sysselsättningssynpunkt. Stålkonjunkturen har raskt försämrats, NJA har stora lager och dålig lönsamhet. Vi måste med utgångspunkt i NJA rekonstruera företaget, se till att NJA fungerar som producent av handelsstål, innan vi kan gå vidare inom den sektorn. Under tiden som NJA rekonstrueras och byggs ut till ett metallurgiskt centrum måste alternativa sysselsättningstillfällen skapas i Luleå, men också, som jag har sagt i mitt svar, i Norrbottens inland och i Tornedalen. Och för den uppgiften kommer denna delegation att tilikallas. Vi har redan en mycket väl fungerande länsarbetsnämnd i Norrbotten. Vi har vissa konkreta planer som tagit form inom NJA:s ram för vidareutveckling av produktionen i NJA:s omgivning. Allt detta bör samordnas och inplaceras i ett konkret sysselsättningsprogram. Delegationen skall arbeta med största möjliga skyndsamhet eftersom sysselsättningsfrågorna är så allvarliga och akuta.
Herr talman! Herr Åsling är alldeles för diffus och oklar. Jag har full förståelse för att detaljerna i ett sysselsättningspolitiskt program och de insatser som det är fråga om måste utformas av specialorgan, men en politiskt ansvarig regering måste väl ha någon sorts grundfilosofi om vilken ungefärlig linje man skall välja. Man kan inte bara säga att målsättningen är att ”säkra sysselsättningen i Norrbotten”. Hur skall det tolkas? På vilken nivå skall sysselsättningen säkras — på den nuvarande nivån så att den inte blir ännu sämre, eller på en högre nivå? Var ligger ambitionsnivån? Ni måste väl ha funderat över vilka förskjutningar i den industriella och allmänt näringslivsmässiga strukturen som är nödvändiga för att uppnå dessa sysselsättningseffekter. Skall det ske en kraftigt ökad satsning på hög förädling? Skall denna höga förädling underbyggas genom ökad export, eller måste den underbyggas t.ex. genom en vidgning av den interna marknaden för de högförädlade varorna? Den typen av frågor — frågor om stålindustrins framtida struktur t.ex. — är ju verkligt avgörande för den andra målsättningen, som herr Åsling säger är en viktig del av den kommande politiken, nämligen inlandskommunernas situation. Om man skall koncentrera sig på en fortsatt bundenhet till råvaror och halvfabrikat inom stålindustrin, krävs enheter av en storleksordning som sannerligen icke låter sig decentraliseras. Satsar man däremot på en hög förädling, får man i det stycket i varje fall ett väsentligt bättre läge. Därför måste man, innan man utfärdar sådana där allmänna deklarationer om att man särskilh skall beakta inlandskommunerna och säkra sysselsättningen, fråga sig i vilka proportioner och på vilken nivå man skall säkra sysselsättningen och med vilken typ av industriell struktur man över huvud taget skall kunna göra något för inlandskommunerna.
Herr talman! Det är i och för sig ganska fascinerande att lyssna till herr Svensson, som för en rent intellektuell debatt helt frikopplad från de dystra realiteter som tar sig uttryck i t.ex. NJA:s stora lager och den allmänna situationen för järnoch stålindustrin. Skulle man kunna angripa detta problem på det sätt som herr Svensson förordar, dvs. utan hänsyn till realiteterna, utan hänsyn till det kärva ekonomiska klimat som råder och utan hänsyn till de stora åtaganden i övrigt som samhället har inom näringspolitiken, vore problemet mycket enkelt. Nu är det så att vi först och främst måste säkra NJA:s fortlevnad som ett funktionsdugligt, framtidsinriktat stålverk. Redan det är en stor uppgift. Sedan måste man, som jag förut har sagt, under tiden också ta till vara möjligheterna till vidareförädling av stålverkets produktion plus kompletterande tillverkningar som kan mobiliseras. I dettå ligger i och för sig ett svar på den andra frågan som herr Svensson ställde, om vi väljer att gå vidare med halvfabrikat, ämnestillverkning, eller om vi föredrar att växla in på ett spår mot högre förädling. Vi har med den här linjen uppenbart valt den senare vägen. När det sedan gäller delegationens politiska ansvar är det alldeles uppenbart att eftersom dess resultat skall värderas och: sedan konkretiseras av regeringen finns det politiska ansvaret hos regeringen.
Herr talman! Trots att industriministern uttryckt sig i så diffusa termer och säger att han skall säkra sysselsättningen utan att tala om på vilken nivå det skall ske och vilken sysselsättning det rör sig om, utmålar han sig själv såsom realist och jordnära. När jag begär samma konkreta besked som tiotusentals människor där uppe begär - efter vilka ungefärliga riktlinjer och med hjälp av vilken ekonomisk struktur skall sysselsättningen säkras, hur många jobb kan det bli fråga om med den ena eller andra åtgärden och vilka är proportionerna mellan de kommande insatserna? då rör jag mig på en orealistisk nivå. Då är jag intellektuell. Jag tror faktiskt att bästa sättet att få en realistisk bild av Norrbotten är att tänka en smula, dvs. bedriva en intellektuell verksamhet, som klarar ut vilka problem det handlar om. att trygga syssel
Herr talman! Herr Johansson i Åmål. har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att såväl på kort som på lång sikt trygga sysselsättningen 1 Fengersfors. Regeringen har under de senaste åren lämnat ett omfattande stöd till företaget. Trots dessa insatser har företaget drabbats av nya svårigheter. I den uppkomna situationen har regeringen haft att ta ställning till förslag, som syftar till att finansiellt stärka företaget. På grund av omständigheter som ligger utanför regeringens kontroll har det visat sig omöjligt att på grundval av dessa förslag ens kortfristigt överbrygga den finansietla krisen. Jag vill dock understryka att arbetet på att finna en lösning på företagets problem fortsätter. Diskussioner pågår med berörda parter, och jag hoppas att de skall kunna leda till positivt resultat. Om det trots allt inte skulle visa sig vara möjligt att fortsätta driften vid Fengersfors Bruk, kommer självfallet regeringen att vidta åtgärder för att finna alternativa sysselsättningsmöjligheter för den berörda personalen. Hela den arsenal av Jokaliseringsoch arbetsmarknadspolitiska resufser som vi förfogar över kommer i så fall att sättas in.

| Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag skall inte här gå in på någon teknisk diskussion om bruket utan hålla mig på det mer allmänt prirncipiella planet.

Därför kom regefingens avslag på Fengersfors Bruks ansökan om en kreditgaranti såsom en kalldusch för många. Det var en av anledningarna till min fråga. Det oroar mig att jag i industriministerns svar ser att regeringen verkar ha svårigheter att t.o.m. kortfristigt klara krisen för Fengersfors Bruk. Jag är övertygad om att regeringen har dessa möjligheter. Även i ett längre perspektiv är verkligheten den att om verksamheten vid bruket inte kan fortsätta, blir följden en total katastrof för heta detta samhälle. Därför är det av största vikt att företaget, kommunen och regeringen tillsammans åstadkommer en varaktig lösning för detta pappersbruk. Jag tolkar trots allt den sista delen av industriministerns svar på det — Nr 19 sättet att industriministern är beredd. att sätta in a.lla resurser För"au Torsdagen den Fengersfors Bruk skall få det stöd som är nödvändigt för att detta samhälle 28 oktober 1976 skall kunna överleva och även fortsätta att utvecklas. e Om vissa företags Herr industriministern ÅSLING: fJusioner inom Herr talman! Jag vill upplysa herr Johansson i Åmål om att deparglasbranschen tementet de senaste dagarna har varit intensivt sysselsatt med att söka en konstruktiv lösning i detta ärende, och jag är optimistisk beträffande möjligheten att hitta en sådan. Men när man skall lösa problem av den här arten är ju inte regeringen den enda part som agerar. Kreditgivare, kommuner och naturligtvis de anställda är samverkande parter när det gäller att finna konstruktiva lösningar, och en länk i den kedjan svarade inte upp i våra inledande överläggningar. Det var därför som ärendet i det första preliminära skedet behandlades på det sätt som skedde. Sedan dess har vi kommit en bit på vägen, och jag är, som jag sade, nu full av goda förhoppningar om en positiv lösning.

30 resp. 31. och anförde: Herr talman! Herr Hermansson har frågat mig om fusioner av den typ som nu diskuteras på planglasområdet står i överensstämmelse med vad som står i regeringsdeklarationen om att privat maktkoncentration skall motverkas och de multinationella företagens verksamhet särskilt uppmärksammas.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. Den nya regeringens sätt att förhålla sig till glasfusionen strider mot regeringsdeklarationen på sex väsentliga punkter. Enligt deklarationen skall regeringen motverka privat maktkoncentration. Här står man passiv inför en klar och medveten sådan privat maktkoncentration. Enligt deklarationen är man för fri konkurrens i näringslivet. Men här tolererar man en långtgående och allvarlig begränsning i en f. ö. redan starkt kringskuren konkurrens på glasområdet. Enligt deklarationen skall regeringen särskilt uppmärksamma de multinationella företagen. Varför gör man då inget för att hindra att maktcentrum i denna bransch 'nu helt flyttas utomlands? Enligt deklarationen skall man motverka konkurrensbegränsande åtgärder. Här låter man sådana åtgärder genomföras, nära nog upp till monopolets, eller åtminstone duopolets gräns. Enligt deklarationen skall man motverka karteller. Det projekt som man nu tillåter är ett typiskt exempel på en kartell mellan tre stora glasföretag i Skandinavien. Enligt deklarationen skall man fördjupa arbetsdemokratin. Men hur skall de anställda i Emmaboda få insyn i ett holdingbolag som ligger i Danmark? Kan herr Åsling svara på hur Emmabodaarbetarna skall klara sig mot multiföretagets godtyckliga dispositioner? Det sista är en retorisk fråga, det kan han inte svara på, för jag vet att de kan inte klara det. Är ni alltså beredda att på sex olika punkter bryta mot er egen re — Nr 19 geringsdeklaration så snart den skulle innebära att ni måste lägga minsta Torsdagen den sten i vägen för koncentrationssträvanden och monopolkapitalets 'ökade 28 oktober 1976 makt? g Jag ställer dessa frågor med avsikt på ett principiellt plan. Ni har sagt - Om vissa företagsså här: Vi skall bekämpa monopolen! Vill man vara politiskt trovärdig — fusioner inom kan man inte säga: Vi skall bekämpa monopolen — och sedan så fort — glasbranschen ett konkret exempel infinner sig skicka upp industriministern att säga: Men man kan ju inte generalisera.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min fråga. Det är bra att den nya regeringen visar intresse för sysselsättningen vid glasverket i Emmaboda. | Emmaboda tillhör de kommuner som bittert fått känna av den näringspolitik som den gamla regeringen förde. Det visar inte minst den negativa befolkningsutvecklingen i kommunen. Emmaboda har stora glesbygdsområden med låg sysselsättning. Kommunen tål helt enkelt inte den smäll som det skulle innebära att kanske 50 26 av de anställda i ett av de större företagen förlorar sina jobb. De skilda uttalanden som gjorts från olika representanter för det planerade storföretaget inger stor oro hos de anställda vid Emmaboda Glasverk. Man känner med all rätt en stor osäkerhet över huruvida tidigare från företaget givna löften om sysselsättningen kommer att hållas. Storföretag har tyvärr ofta en benägenhet att stirra sig blinda på kortsiktiga vinstintressen. Ansvaret för sysselsättningen och de anställda är inte alltid lika välutvecklat. Aptiten på att lägga under sig välskötta små och medelstora företag får inte bli så stor att man glömmer ansvaret för de anställda och de samhällen och den bygd där man verkar. Jag tror att stat, kommun och anställda i samverkan kan skapa den tyngd som krävs för att det aktuella storföretaget tvingas böja sig för de anställdas krav och för samhällsintresset. Varken staten, kommunen eller de anställda kan finna sig i att låta det eventuella nya storföretaget fusionera sig ur tidigare ställda löften och garantier. Ledningen i det nya företaget måste göras medveten om att nonchalerar man sitt ansvar för sysselsättningen måste samhället skärpa den generösa näringspolitik som gäller för främst storföretagen. Jag hoppas också att industriministern lyckades med uppgiften att förmå företaget att förlägga sin administrativa ledning till Emmaboda. Om företagets huvudledning knyts nära den ort där en stor del av verksamheten redan finns ökar garantierna för sysselsättningen på sikt. Såväl anställda som kommunoch länsintressena känner tacksamhet mot industriministern om han lyckas med denna viktiga men kanske svåra uppgift.
Herr talman! När herr Svensson i Malmö försöker konstruera en situation där mitt svar skulle vara ett brott mot regeringsdeklarationen tycker jag herr Svensson överträffar sig själv, och det vill inte säga litet. Vi har faktiskt nu, vilket herr Svensson hade märkt om han gjort sig mödan att lyssna på mitt svar, infordrat fakta i målet från det franska moderbolaget. Och vi har bestämt tid för överläggningar med kommunen, facket och företaget i ärendet för att informera oss och få en grund för regeringens bedömning av frågan. Och för att kunna gå vidare med aktiva åtgärder. Att försöka döma åtgärder som bara är under förberedelse är att gå litet väl långt. Jag skulle också vilja fråga om herr Svensson i Malmö kritiserar det ställningstagande som facket i Emmaboda gjort till fusionen.

Nr 19 Herr talman! När det gäller den principiella synen på den här typen Torsdagen den av företagsfusioner gäller självfallet vad som framgår av regeringsde 28 oktober 1976 klarationen. Det är den principiella grund på vilken regeringen arbetar. När det gäller detta konkreta fall må herr Svensson i Malmö gärna — Om vissa företagsför mig döma och fördöma företagen. Men innan regeringen har haft fusioner inom chansen att skaffa sig en allsidig bild av fakta är det väl ändå för tidigt glasbranschen av herr Svensson i Malmö att kräva besked av regeringen. När det gäller frågor som företagsfusioner och etableringar i fräimmande länder, som det här är fråga om, måste man ändå höra alla inblandade parter och på så sätt bilda sig en uppfattning om vilka åtgärder som skall vidtas.
Herr talman! Herr Åsling talar om helt andra saker. Det är väl ingen som bestrider att man måste informera sig om avtalets detaljer i. avsikt att kunna fastställa graden av monopolism och hur farlig monopolismen är. Men det hindrar er ju inte att från början ha en mycket bestämd uppfattning som går emot monopolism eller som eventuellt är för monopolism. För nog vet herr Åsling lika bra som jag vad Saint-Gobain och Pilkington och de här multinationella jättarna går för och vad deras ökade inflytande över svensk industri, i denna bransch och motsvarande företag i andra branscher, innebär för en fara för landets ekonomiska självständighet och för sysselsättningen på många platser. Jag kan inte tolka herr Åsling på annat sätt än att han, liksom regeringen i allmänhet, bedriver politik på två plan: på ett principiellt som han använder för att samla röster, varefter realiteterna kommer där principerna inte spelar någon roll. Jag tolkar herr Åsling så, att han har en principiell syn, och det är bra, men han tillämpar den inte.

Herr talman! Jag vill gärna börja med att med en annan vinkling instämma i den kritik som tidigare under den här debatten har riktats mot den något egendomliga debattordningen. I mycket god tid förra veckan anmälde jag mig på talarlistan. Jag hade då ett tjugotal talare framför mig och räknade därför med att få komma upp i den ordningen. Nu står jag här på tredje dagen som nr 76 bland talarna, och det har självfallet bidragit till att jag på något sätt har måst omdisponera det material som jag kommer att föredra. Så mycket har ju redan blivit sagt. Jag lyssnade med spänning på den kapitalistiska regeringens två företrädare som skall ta på sig huvudansvaret för landets ekonomiska politik under den närmaste framtiden. Det var ingen ljus bild de tecknade, vare sig av den tid vi har närmast bakom oss eller av den vi har framför oss, och det är klart att det med hänsyn till den ovana situationen för den nya regeringen väl är taktiskt riktigt att skylla väntade misslyckanden och svårigheter på det tidigare fögderiet. Om man kunde lyssna fram nyanser i framtoningen mellan Gösta Bohman och Ingemar Mundebo skulle det närmast vara den bornerade käckhet och ackuratess med vilken herr Bohman framförde den kapitalistiska ideologin. Vi finns inte på exportmarknaden, menade han, därför att vi har ett för högt arbetskostnadsläge. På det temat skall det sjungas rejält ett tag framöver nu, såvitt jag förstår. Samstämmigheten mellan regeringen och herrarna på Blasieholmen är påfallande, men som vanligt skiner motsägelserna i den egna ideologin igenom. Hur skall man annars förklara att den nye finansministern kan ge den avgångna regeringen skulden för den skeva lönceoch prisutvecklingen? I budskapet före valet låg herr Bohman onekligen mer i fas med den grundläggande ideologin. Då sjöngs frihetens lov. Nu säger han att den socialdemokratiska regeringen underlåtit att ingripa med tillräcklig kraft för att styra ned kostnaderna. Då sade han att löntagarna inte fått någon reallönestegring över huvud taget under 1970-talet. Nu säger han att vi har fått för höga löner. Den förre finansministern Gunnar Sträng påvisade i onsdags på det här området att där regeringen har ett direkt ansvar för löneutvecklingen - dvs. företagaransvaret för de statsanställdas löner — har löneutvecklingen fått ett betydligt lugnare förlopp än inom den privata sektorn. Det där känner jag till, eftersom det rör mitt eget förbunds område — Statsanställdas förbund. Jag minns mycket väl läget våren 1975, då det nu gällande tvåårsavtalet tecknades. Det var kärvt över hela fältet. Läget var helt låst ända fram i mars månad. Genom regeringens. handlingskraft och initiativ fick vi en snabb och rimlig lösning, som, med skattelättnaderna enligt Hagauppgörelsen i botten, tog hänsyn både till samhället och till löntagarnas berättigade krav. När vi nu i efterhand ser tillbaka på den uppgörelsen kan vi inte med bästa vilja i världen beteckna den som samhällsekonomiskt svag i den mening Gösta Bohman lägger in i begreppet. Enligt våra framräkningar, och de står oemotsagda, fick de statsanställda inom vårt område — Statsanställdas förbund - 12 26 löneförhöjning under 1975 medan den s.k. fria marknadens löner räknades upp med mellan 17 och 18 96. I de 12 procenten ligger också uppräkningen genom kontrollstationsförhandlingarna våren 1976 för år 1975. I sitt tal här i kammaren under onsdagens debatt sade finansministern ordagrant: : ”Det finns anledning att åter stryka under att det i längden inte går att lösa folkhushållets och sysselsättningens problem genom en ohämmad expansion av den offentliga sektorn. Förutsättningen för en utbyggnad av denna sektor är att vi kan åstadkomma en motsvarande produktionsoch produktivitetsökning i näringslivet. Detta är realiteter som inte minst 1975 års långtidsutredning och andra liknande utredningar klart har strukit under.” Detta är en trivialitet. en plattityd. Men med vem söker finansministern sak genom det uttalandet? I hela den kapitalistiska världen försiggår en förändring av relationerna i sysselsättningen meltlan den varuproducerande och den offentliga sektorn. Den åstadkoms, för att inte säga framtvingas, genom förskjutningar i relationerna inom det organiskt sammansatta kapital som den kapitalistiska strukturen arbetar med. Mervärde investeras i alltmer avancerad teknologi inom den konstanta kapitaldelen under den tid då företagens konkurrenstörhållanden är sådana att stockningar inte uppträder utan varor kan rcealiseras till kapital. Denna förskjutning från varuproduktion till offentlig produktion av tjänster är nödvändig för att de rådande produktionsförhållandena skall bestå, och den sker likvärdigt på lika nivåer inom hela den internationella kapitalistiska strukturen. Den kan växla till sitt innehåll genom skiftande värderingar men knappast till omfånget. Och den kan framför allt inte ske i snabbare'” takt än varuproduktiviteten tillåter. Här, i vårt eget'land, under inflytande av värderingar som påverkats av oss alla men främst av socialdemokratin i ledande ställning sedan 44 år. har den offentliga sektorn fått sin speciella accent genom inriktningen mot solidaritet och jämlikhet till förmån för de utsatta grupperna. Jag skulle nu vilja fråga finansministern var någonstans inom den offentliga sektorn någon komponent tillåtits ”en ohämmad expansion”. Är det inom sjukvården? Inom åldringsvården? Inom kriminalvården? Är det fråga om utbildningsområdet eller är det kanske försvaret som fått expandera på bekostnad av varuproduktionen? Vi kanske rent av har fått för många poliser? Eller är det fråga om de affärsdrivande verken? I så fall: Är det postverket som vi tillåtit expandera eller kanske SJ med sina ständiga bekymmer att söka hålla sig kvar på marknaden i konkurrens med bilproduktionen och dess varuexpansion? Det skulle vara intressant att här i kammaren få veta litet mer preciserat Allmänpolitisk debatt 'n Allmänpolitisk debatt . vad det är finansministern skulle önskat ha annorlunda utformat i den offentliga sektorn. I går stod nämligen hans partikamrat herr Carlshamre här och försökte övertyga kammaren om att vi med mycket små nyanser varit helt överens om socialpolitiken, och tidigare har andra företrädare för de kapitalistiska partierna sökt övertyga sig själva och oss socialister om att det inte råder skilda värderingar inom utbildningens och forskningens expansion, medan andra tjatat om att polisväsendet är underbemannat på grund av vår sparsamhet. Men det kanske ger sig längre fram i den politik ni tänker föra när ni så småningom kommer er för med att börja regera. — Nog om detta. Inte heller kan man låsa sig fast vid den svenska skattepolitiken som förklaringsgrund till kostnadsutvecklingen. Snarare har de senaste årens s, k. Hagauppgörelser bidragit till att lugna ned både löneoch prisutvecklingen, men dessutom har det — och det anser vi vara den främsta och mest försvarliga effekten — varit en politik helt i överensstämmelse med de intressen som de stora löntagarkollektiven inom LO och TCO står för. Det har varit en skattepolitik som möjliggjort de senaste årens rejäla satsningar på att lösa låglönegruppernas problem, och den har utformats i fullt samförstånd med de stora löntagarorganisationerna. Jag varnar den nya kapitalistiska regeringen för att söka bryta denna linje i skattefrågan med satsningar som innebär ökade fördelar för de redan bättre betalda. En sådan skattepolitik innebär en ofrånkomlig strid med LO:s och TCO:s löntagarkollektiv! Nej, herr Bohman, gå i stället tillbaka till herrarna på Blasicholmen och tala allvarsord med dem. och för all del också med företrädarna för de andra två kapitalistiska partierna. Som den ledande ideologen i den nya regeringen kan ju den nye finansministern framhålla för ecxportindustrins ledningar behovet av att investera i en effektiv teknologi. så att produktiviteten hålls på den nivå där kapitalistisk konkurrens måste finnas — om våra varor skall kunna komma ut på marknaderna i Europa, i USA och i Fjärran Östern liksom i Latinamerika, där pengar säkert finns att hämta. Och glöm inte att tala om för dem att svenska löntagare inte är nämnvärt intresserade av att sälja sin arbetskraft här hemma billigare med sänkt standard som följd bara för att svenska kapitalister inte klarar av förnyelsen av vår teknologi. Själva finessen med den kapitalistiska utvecklingsmodellen är ju att den skall ge — eller skulle ge - som resultat en mätbar och överlägsen standardutveckling, påtaglig i kronor och ören, eHer mätt i prylar. Kan vi inte ens få det genom kapital'ismen - vad skall vi då med den till?

Som företrädare för det största kapitalistiska partiet tycks statsministern ju fortfarande genom sin energiminister vilja ge sken av att svensk kapitalism har en handlingsfrihet på det området som andra kapitalistiska strukturer på vår utvecklingsnivå inte har. Snarare är det ju så att den svenska kapitalismens handlingsfrihet på det här området är mindre än andra naätioners. Sanningen är den att vårt lands på egen råvara byggda energiproduktion. vattenkraften, är en spott i havet på den teknologiska nivå där svensk kapitalism i dag tävlar ute i världen, Huvuddelen av den höga produktivitet som Sverige försvaras med på världsmarknaden bärs ju upp av en oljeimport som bas för energiproduktion. Någon annan energiform av betydelse finns inte framtagen vare sig här hemma eller ute i världen. Som kapitalist kan man på det här området inte äta upp kakan och ändå ha den kvar. Det tror jag att landets nye finansminister har fullt klart för sig, även om han har det svårt med sin statsminister. För det kan väl inte vara så att man egentligen är överens kapitalister emellan? Och det kan man vara på flera linjer. Man behöver ju inte välja den linje som herr Fälldin talade varmt för i valrörelsen, dvs. att ta bort kärnkraften helt före 1985. Man kan gå fram litet försiktigt och visa väljarna en god vilja. Det betyder nedtoning i det närmaste perspektivet och upptoning litet längre fram, om man då sitter kvar. I det korta perspektivet kan man söka föra en stram politik och låta löntagarna kompensera energibortfallet och den dyrare oljan genom att sänka deras köpkraft och hoppas att situationen så småningom löser sig genom ”de självläkande krafternas spel”. Det finns en del inslag i finansministerns rejäla utspel i arbetsmarknadsfrågorna som tyder på det. Jag citerar: ”Alla bör emellertid vara på det klara med att denna regering, om så erfordras, inte kommer att tveka att vidta åtgärder, ägnade såväl att begränsa köpkraftsökningen under det kommande året till vad som är samhällsekonomiskt acceptabelt som att förbättra vår exportindustris konkurrenskraft.” Herr talman! På sikt finns det emellertid ingen särlösning på det här problemet för vårt lands kapitalism. Skall våra kapitalister här hemma finnas kvar i konkurrens, måste mervärde här i landet i lika hög grad som på den övriga marknaden plöjas ner i minst likvärdig, helst överlägsen, teknologi inom ramen för det konstanta kapitalet. Nedtoningen på sikt eller avstående från kärnkraft inom ramen för de kapitalistiska produktionsförhållandena kommer, om kostnaderna för totalhanteringen av 1. ex. kärnkraften framträder som olönsamma, dvs. omöjliga att dra Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt profit ur. Nedtoningen kommer inte genom att en kapitalistisk partiledare skuille så önska eller tala vackert om att vi skall gå in i marschen ur kärnkraftssamhället. Detta är att bedra sig själv och väljarna. Valfriheten på detta område liksom på andra inom ekonomin ligger 1 skapandet av ett socialistiskt samhälle. Och debatten, herr talman, om det samhället och det alternativ till ökad frihet som därigenom bjuds, den kommer nu att föras med ökad intensitet ett tag framöver i det svenska samhället. Och den kommer att föras i andra och av regeringsinnehavet mindre bundna former än under den nyss avslutade regeringsperioden.

Herr talman! I Värmland säger vi ibland att vårt landskap är ett Sverige i miniatyr. Det gäller geografi och natur, men absolut inte arbetsmarknaden, därför att Värmland har en i jämförelse med landet i övrigt förhållandevis hög arbetslöshet.

Herr talman! Detta var en kort sammanfattning av en del av de stödåtgärder som den tidigare socialdemokratiska regeringen satt in för att befrämja sysselsättningen i Värmlands län. Nu har vi en ny regering, och självfallet ställer vi oss i Värmlands län, liksom jag tror även i landet i övrigt, frågande tull vilken sysselsättningspolitik den nya regeringen tänker föra. Till denna frågeställning kopplas en viss oroskänsla för den framtida utvecklingen. Socialdemokratin i Värmland befarar att de under den senaste tiden varslade omstruktureringarna av ett flertal företag är åtgärder som kan få negativa konsekvenser även för sysselsättningen i Värmland och som aktuella företag nu, när vi har fått en borgerlig regering, kanske ämnar genomföra utan att samhället lägger sig i vad de gör. Det är lättförståeligt om företagen efter att ha hört de borgerligas alla löften i valrörelsen nu tror att de i vinstoch lönsamhetssyfte skall få genomföra genomgripande förändringar som endast företagen själva skall få bestämma inriktningen av. De har ju fått draghjälp för en dylik inställning av bl.a. de under valrörelsen ständigt återkommande borgerliga påståendena om att Sverige under socialdemokratiskt styre skulle ha haft ett företagsovänligt klimat. | De siffror om stödåtgärder till Värmland som jag här nämnt hoppas jag emellertid i någon mån belyser vad socialdemokratin gjort för företagsamheten i vårt län och som samhället gett i återbäring till näringslivet. Vi vill inom den fackliga politiska arbetarrörelsen i Värmland klart deklarera att vårt län inte tål någon ytterligare uttunning av arbetstillfällena och att vi inför framtiden kräver en fortsättning av den socialdemokratiska regeringens påbörjade insatser i vårt län. Industrisysselsättningen i Värmlands län uppgår f.n. till omkring 40 000 personer, fördelade på 600 större industriföretag. Största industriföretaget i länet är Uddeholm AB med ca 9 000 anställda. vilket utgör ca 23 & av den totala svsselsättningen i länet. Om man å andra sidan ser på de mindre företagen kan man konstatera att företag med upp till 100 anställda är en ungefär lika stor grupp som Uddeholm och sysselsätter 9 100 personer. Även dessa utgör ungefär 23 26 av den totala sysselsättningen i länet. Antalet företag i Värmland är ca 10 000, varav ca 9 500 är av kategorin smårföretag. Socialdemokratin har beskyllts för att inte ha satsat på de små tföretagen. Ser man på effekten av det lokaliseringsstöd som utgått kan man dock konstatera att mer än hälften av sysselsättningseffekten ligger på företag med upp ull 50 anställda, vilket innebär att de små företagen fått ett betydande stöd, som distribuerats av den socialdemokratiska regeringen. Men småföretagen i Värmland har liksom landets företag i övrigt under hela valrörelsen jämt och ständigt varit utsatta för borgerliga påståenden om att situationen för småföretagen i vårt land skulle vara nästan omöjlig. Systematiskt inympades således en känsla av depression och hopplöshet hos företagarna. Denna känsla fortlever och accentueras av företagarorganisationer som fortsätter sina kampanjer och som därigenom hållter hopplöshetskänslan vid liv. Detta ser vi som en mycket farlig tendens för framtiden som innebär risk för att de små och medelstora företagen inte tar några initiativ till att förstärka och utveckla sin verksamhet från de förutsättningar som gäller i dag. Som en följd av den borgerliga valpropagandan förväntar sig nu de flesta företag betydande lättnader i sina sociala avgifter samt en uppluckring av trygghetslagarna. Nu gäller det såvitt jag förstår för den borgerliga regeringen att infria sina löften till företagsamheten. Skall man infria dessa löften betyder det på sikt en försämring av löntagarnas sociala trygghet, men även anställningstryggheten svävar i fara om lagstiftningen luckras upp. I ett län som Värmland, där vi har en stor undersysselsättning. är det också arbetsgivarens marknad. Han har möjlighet att välja arbetskraft, Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt 10 men den arbetslöse har sällan samma möjlighet att välja arbetsgivare. Vi har i Värmland lärt oss att sätta värde på trygghetslagen. Vi aceepterar ingen uppluckring av denna lag. I stället vill vi ha en skärpning av lagen på vissa områden, bl.a. på det lagområde som per arbetsgivaren rätt att säga upp den som erhållit sjukbidrag. Skulle det ligga något korn av sanning i de borgerliga partiernas deklarationer efter valet om att man vill ha ett gott förhållande till den fackliga rörelsen, så bör man nog avhålla sig från att göra om trygghetslagarna till arbetsgivarnas förmån. Herr talman! De borgerliga partierna har, som jag tidigare påpekat, bedrivit hela sin valrörelse med att framhålla företagens negativa situation. Olof Palme framhöll i eu tal i Skillingaryd att både de borgerliga partierna och företagens organisationer i stället borde lägga ned mera kratt på att informera företagen om de samhällsinsatser som stod till deras förfogande. Han nämnde därvid bl.a. arbetsmiljögarantilånen. Olof Palme hade rätt, för enligt uppgifter som nu framkommit skulle endast 55 milj.kr. av de 200 miljoner som står till förfogande vara utlånade. Man fråpgar sig om arbetsmiljögarantilånen var en onödig reform eftersom de inte utnyttjas. Finns det inga dåliga arbetsmiljöer längre? Den som sysslar med fackliga frågor vet att det återstår otroligt mycket att uträtta inom arbetsmiljöns område innan den frågan är färdiglöst. Herr talman! På en arbetsmarknad som den som råder i miut hemlän har man utöver den höga arbetslösheten även andra problem som följer i undersysselsättningens spår. Ett sådant problem gäller möjligheten till arbete för de handikappade och för dem som slagits ut från den vanliga arbetsmarknaden. Fär har samhället fått gå in och ordna arbetstillfällen i form av skyddade verkstäder, och det finns exempelvis i Värmland 566 personer som är sysselsatta vid kommunalt anordnade skyddade verkstäder. Dessa verkstäder drivs ofta med betydande underskott. Här får alltså kommuner som i övrigt har en svår arbetsmarknad klara de uppgifter som det fria näringslivet borde klara. Jag skall inte gå in på några detaljer i OSA-förslaget, men den tidigare regeringen förberedde lösning av den skyddade verksamhetens problem enligt de riktlinjer som majoriteten av OSA angett. Inom många kommuner, däribland min egen kommun, har man förväntningar på en snar lösning av frågorna om huvudmannaskap. finansiering och samordning av produktion och marknadsföring av produkter som producerats av skyddade verkstäder. Vill den nuvarande regeringen lätta kommunernas börda för den skyddade verksamheten, så bör man ta fasta på den inriktning som OSA angett och se till att det så snart som möjligt kommer fram en proposition om den skyddade verksamheten i framtiden. Redan 1974 fanns det enligt OSA 89622 personer i vårt land som sökte arbetsvård. Av dessa var 11 262 placerade i arbete. Endast 12 26 av alla dem som var i behov av arbetsvård och exempelvis skyddad anställning hade kunnat placeras. Jag kan inte de nu aktuella siffrorna, men mycket tyder på att läget inte har förbättrats. Inom AMS., som är den myndighet som varit inkopplad på den skyddade verksamheten, är man, enligt vad som sagts mig, i dag osäker på hur man skall agera inför de projekt som finns inom ett flertal kommuner när det gäller nybyggnation av skyddade verkstäder. AMS torde därför också vara beroende av ett snabbt besked i frågan. Jag tycker inte att den nuvarande regeringen behöver engagera sig och bidra till ytterligare tidsutdräkt i fråga om den skyddade verksamheten. Man bör i stället ta den inriktning som OSA angett och som fanns förankrad hos socialdemokratin. Då löser man frågan på ett riktigt sätt. Detta gäller också arbetsmarknadspolitken i övrigt. Följ den av socialdemokratin snitsltade röda banan! Då springer ni åt rätt håll i arbetsmarknadspolitiken.

Herr talman! Under hela 1970-talet har vi haft en intensiv trafikpolitisk debatt. Den trafikpolitik som fastlades 1963 byggde på föreställningen att en i princip fri konkurrens mellan olika trafikmedel och ett strikt kostnadsansvar för de olika trafikmedlen automatiskt skulle leda till en tillfredsställande trafikförsörjning. Vårt samhälle och våra värderingar förändras snabbt. Redan under slutet av 1960-talet blev vi inom socialdemokratin, i motsats till de borgerliga, medvetna om att principerna bakom 1963 års beslut inte skulle leda fram till den uppsatta mäålsättningen. Socialdemokratin blev medveten om behovet av att samordna trafiksektorn med andra samhällssektorer. Vi mötte krav på förbättring av den kollektiva trafiken. I glesbygderna uppstod nya problem genom att minskat trafikunderlag skapade svårigheter för människorna. I tätorterna upplevde vi minskad framkomlighet, försämrad boendemiljö och ökade trafikolycksfallsrisker. Långtradartrafiken började kapa åt sig allt större andelar av det gods som naturligen borde transporteras med järnväg på långa och medellånga avstånd. Kostnadsansvarets utformning ledde inte till den önskvärda fördelningen på trafikmedel. Eftersom trafikförsörjningen är en viktig del i vår välfärdspolitik framstod det som naturligt för socialdemokratin att påbörja ett brett upplagt reformarbete. Från slutet av 1960-talet har därför pågått ett intensivt utredningsarbete. Ållmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt för långsiktig vägplanering och utredningen om handikappanpassad kollektivtrafik har allta lagt sina förslag. Härtill kommer förstag om förbättrad hamnoch flygplatsplanering samt förstlag om inrättandet av ett samordnande organ för trafikplaneringsfrågor. Jag nämner också trafiksäkerhetsutredningen och trafikbullerutredningen. Vi har från socialdemokratisk sida inte suttit still och inväntat utredningarna. En rad åtgärder har vidtagits: förbättrad planering, kraftigt förstärkt stöd till olönsam busstrafik, stöd till skärgårdstrafik, regionalpolitiskt transportstöd för Norrland och Gotland. utjämning av flygoch teletaxor, regionalpolitiskt hänsynstagande vid fördelning av statliga väginvesteringar, reformarbete då det gillt den yrkesmässiga trafiken, ny körkortsreform, intensifierat trafiksäkerhetsarbete osv. Jag vill också peka på de växande investeringarna i vägar, järnvägar, inre vattenvägar, Mygplatser och utbyggt stöd till den mindre skeppsfarten. Även arbetsmiljöfrågorna har haft hög prioritet. I dag finns alltså, herr talman, i regeringens kansli ett mycket brett faktaunderlag, som möjliggör att lägga fram förslag till en ny trafikpolitik för riksdagen. Vår avsikt var att lägga en omfattande trafikpolitisk proposition för riksdagen under våren 1977. Nu blev det inte så, och därför, herr talman, använder jag de minuter jag har i huvudsak till att mycket kortfattat presentera vårt partis principiella syn på trafikpolitiken, sådan den skulle ha återspeglats i förslag till riksdagen. Målet för den nya trafikpolitiken måste vara att åstadkomma en god trafikförsörjning och en god trafikmiljö i landets olika delar. Förslagen i propositionen skulle ha utformats i syfte att utjämna skillnader i socialt och ekonomiskt hänseende mellan enskilda eller grupper av människor såväl inom som metllan olika regioner. De trafikpolitiska förslagen skulle ha grundats på solidariteten mellan enskilda människor, oberoende av yrke, inkomst och bostadsort. En viktig utgångspunkt för den framtida trafikpolitiken måste vara ett sumhällsekonomiskt synsätt. Det innebär att den nuvarande marknadsmässiga rörelsefriheten i långa stycken skulle kompletteras elter ersättas med en av samhället ledd samordning och styrning. Det innebär att stat, kommun och landsting får och skall ta ett ökat ansvar, även ekonomiskt. De samhällsekonomiska fördelar, som en villordnad trafikförsörjning medför för människor och näringsliv, kan leda till sådana positiva effekter, att dessa effekter klart kompenserar det företagsekonomiska underskott som själva trafiken kan uppvisa. Ett sådant synsätt är sedan lång tud tillbaka accepterat inom en rad andra samhällsområden, exempelvis inom sjukvården och inom utbildningsområdet. Det samhälleliga ansvar för samordning och styrning som det här gäller måste utgå från en utbyggd planering på alla nivåer. Med hänsyn till de stora anspråk som ställs på utbyggnad av olika slag av trat*ikanläggningar måste initiativet i dessa frågor ligga hos samhället. Grunden till en samhälleligt övergripande trafikplanering har lagts i och med att landets länsstyrelser avslutat arbetet med den regionala trafikplanering som den socialdemokratiska regeringen tog initiativet till redan 1970. Den kommunala planeringen har redan i dag medfört väsentliga förbättringar av den lokala trafiken. I den trafikpolitiska propositionen skulle erfarenheterna från den hittills bedrivna trafikplaneringen redovisats. På grundval av detta skulle vi föreslagit e planeringssystem, med bl.a. inrättandet av en trafikplaneringsmyndighet med uppgift att svara för samordningen mellan olika trafikmedel. När det gäller våra vägar har sedan länge en långsiktig planering av den statliga och statsbidragsberättigade väghållningen bedrivits av vägverket i samarbete med bl.a. länsstyrelserna. Behov finns att utveckla denna typ av planering till övrig samhällsplanering. Det är långt ifrån bra som det nu är.

Herr talman!

För att använda det i dessa dagar något slitna uttrycket om det dukade bordet vill jag gärna vitsorda — och det säger jag till herr Norlings förtjänst — att det bord som jag har haft att sätta mig vid har varit mycket väldukat med utredningar. Det är bra och — det vill jag gärna ha sagt — det är herr Norlings förtjänst. Men det skorrar litet egendomligt. när herr Norling klagar så mvcket på det tillstånd vi har i dag och på vad som har gjorts under de gångna åren. Han klagar över att vi har bygpt för många dvyra och tunga vägar, som vi inte har råd med. Han klagar på att vi inte har en trafik som är tillräckligt samordnad. Han talar om hur mycket som måste göras i framtiden t fråga om saker som i stor utsträckning skulle kunna ha varit färdiga nu, om den tidigare oppositionen fått sina förslag genomförda. Vem är det som har ansvaret för att man har gjort det som herr Norling nu anser vara fel? Jag vill inte dela hans uppfattning på alla punkter, men herr Norling kan väl inte komma ifrån att det är den tidigare regeringen som under en mycket lång följd av år har haft ansvaret och har haft möjlighet att styra utvecklingen på ett annat sätt om den hade velat. Det dukade bordet är alltså fullt belastat med utredningar, men med materiella anrättningar är det som bekant betydligt sämre beställt. Mycket av det som ingår i herr Norlings katalog vill vi naturligtvis också genomföra.

Herr Norling ställde några frågor till mig. Jag har för avsikt att lägga fram en trafikpolitisk proposition under 1977. Det är självklart att många av de tankegångar och förslag som finns i det utredningsmalterial som herr Norling talade om därvid kommer att ligga till grund för propositionen. Jag vill för dagen inte säga om propositionen läggs fram under våren eller hösten av det naturliga skälet att regimskiftet självfallet har inneburit en viss försening av arbetet. Vad beträffar den andra frågan är det klart att jag delar herr Norlings uppfattning att man bör göra kollektivtrafiken och den spårbundna trafiken så attraktiv att den kan dra till sig fler resande och mer gods, framför allt långväga tungt gods. men några tvångsåtgärder därvidlag vill jag inte förorda. Slutligen ville herr Norling att jag skulle närmare utveckla tankegångarna i den där tidningsintervjun där jag hade talat om vägavgifter, och det skall jag gärna göra. Det är riktigt att det är ett gammalt förslag från min partigrupp. Jag delar uppfattningen att det är värt att överväga detta förslag. Det kan användas framför allt för att kunna tidigarelägga stora dyrbara investeringar, men en förutsättning för att ha tullvägar eller tullbroar är naturligtvis att det finns alternativ. Det bör för trafikanterna finnas frihet att välja mellan den ena och andra framkomstmöjligheten. Jag har självfallet inte — om nu herr Norling skulle tro det — sagt något definitivt om detta. Jag har sagt att det är en intressant lösning värd att pröva och överväga. Om regeringen kommer att lägga fram något sådant förslag eller inte är för dagen inte på något sätt klarlagt.

Herr talman! Jag har full respekt för att herr Turesson av tidsskäl kanske inte haft möjlighet att ens läsa igenom alla de utredningar som ligger samlade i departementet. Det är inte av detta skäl som jag kritiserar - I den mån jag nu gör det — den nya regeringens tidsprogram. Det finns nämligen möjligheter på de punkter som jag här tagit upp i mitt av tidsskäl tyvärr alltför korta anförande — sett från min synpunkt — ÅAllmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt att förklara vår politik, att avgöra självklara frågor som man inte ens behöver läsa sig till. Det räcker nämligen med att man har suttit här i kammaren ett antal år för att man skall kunna gå till sitt departement och göra det man har sagt före valet. Ett par ord till! Kommunikationsministern säger att det är svårt att lägga fram en trafikpolitisk proposition förrän någon gång under kanske senare delen av nästa år. Men det finns ju möjligheter att lägga fram förslag i annan form, om man vill genomföra några av de ting som jag här har tagit upp. Man kan ju presentera förslag för riksdagen tidigare än i en samlad proposition, om man nu skyller på tiden. Svaret om vägtullarna oroar mig mer än vad jag någonsin kunnat tänka mig. Herr Turesson tar inte här klart avstånd från förslag om vägtullar. Det måste innebära, såvitt jag förstår, att frågan övervägs — och övervägs allvarligt — av den nye kommunikationsministern. Det vore intressant om någon från centerpartiet — jag ser herr Persson i Heden, som varit den som mest har protesterat mot sådana förslag tidigare — hade möjlighet att tala om för oss huruvida det finns en överenskommelse inom den nya regeringen om alt införa vägtullar. Vad sedan gäller de 200 miljonerna som jag tog upp i mitt förra anförande vill jag erinra om att fram till valdagen fanns det ingen hejd på kraven — åtminstone från centerpartiet — att de 200 milj.kr. som vi hade tänkt använda i skogslänen i stället skulle in i vägverkets ordinarie budget och disponcras för stora. genom landet gående vägar. Andra penpgar skulle lätt kunna skaffas fram till skogslänen — jag hänvisar till uttalanden i denna kammare av en rad centerriksdagsmän. Det var egentligen bara en fråga om att byta regering. Men nu säger herr Turesson att det dåliga cekonomiska läget gör det inte så lätt utan kanske snarare omöjligt att genomföra någonting av det här.” Nog är det avslöjande - och nog bör det väl om inte annat noteras till kammarens protokoll — att det som för en månad sedan var högsta visdom och sanning i dag är omöjligt att göra av ekonomiska skäl. Före valet fanns det enligt centern exempelvis ett konjunkturbetingat anslag till regeringens förfogande på 1 500 milj.kr. som kunde användas. Sedan, herr Turesson, vill jag också gärna ha ett svar på frågan om prioriteringen mellan järnvägsoch landsvägstrafik i annan form än det besked herr Turesson gav om att inga tvångsåtgirder skall vidtas. Vilka åtgärder skall i så fall vidtas för att få järnvägen att ta hand om mer gods?
Herr talman! Herr Norling använde en ofta nyttjad debattmetod, nämligen att tolka om vad jag har sagt. När jag uttalar mig nyanserat och utan att ta ställning återger herr Norling det i nästa replik som om jag hade sagt något fullkomligt kategoriskt. Det är inte riktigt bra när sådana tolkningar görs och kommer in t kammarens protokoll. Jag har inte sagt att det inte går att lägga fram en trafikpolitisk pro position under vårriksdagen. Jag har sagt att det kommer att framläggas en trafikpolitisk proposition under 1977 men att jag inte med sikerhet kan lova att der blir under vårriksdagen. Herr Norling anser uppenbarligen att riksdagens beslut om de 200 miljonerna innebär en minskad satsning på vägväsendet. Men herr Norling vet lika bra som jag att dessa pengar har ställts till vägverkets Förfoga'nde och att den fördelning som verket gör kommer att beakta de behov som finns i skogslänen. Det är fullständigt fria fantasier av herr Norling när han påstår att dessa pengar läggs på de stora, genom landet löpande huvudvägarna. Hur vet herr Norling det? Jag vet däremot hur de kommer att fördelas. Jag tycker nog att vi skall försöka hålla oss till en mera saklig debatt och inte slunga ut påståenden som är utomordentligt löst grundade, för att inte säga fullständigt ogrundade. Det är samma sak med mitt aktualiserande av avgiftsfrågan. Jag har sagt att avgiftsbeläggning är en intressant lösning. Den kan vara värdefull att ta till om man vill tidigarelägga stora och dyrbara projekt. Jag har däremot inte på något sätt sagt om det är regeringens åsikt. Det är min privata åsikt. och det är väl ganska naturligt att jag har den åsikten, eftersom jag tidigare som ledamot av kammaren och som ledamot av moderata samlingspartiels_ riksdagsgrupp offentligen har fört fram den i samband med motioner i ämnet. Om det blir någonting av det vet vi inte ännu, men jag har väl i all rimlighets namn rätt att tala om vad jag anser, även om det inte blir regeringens förslag i en framtid.

Jag konstaterar, herr talman, att jag inte har fått svar på frågan om hur den nye kommunikationsministern ser på möjligheterna att öka järnvägens konkurrenskraft när det gäller godstrafik. Jag tolkar det uteblivna svaret så att det inte kommer att vidtas några åtgärder, åtminstone inte i den utsträckning och form vi hade tänkt oss. Jag konstaterar att vi tydligen skall få leva med en ohämmad utveckling på landsvägssidan tvill förfång för alla de människor som i dag ändå säger att de vill ha en ökad järnvägstrafik på landsvägstrafikens bekostnad. När det gäller de 200 miljoner kronorna av vägpengarna till skogslänen: Herr kommunikationsminister, jag vet i dag hur pengarna har fördelats. Jag skulle naturligtvis inte gå upp här i kammarens talarstol om jag inte visste detta. Låt mig bara till kommunikationsministern säga: Gå till människorna och de styrande i Värmlands län, Kopparbergs län, Gävleborgs län. Väslefnorrlands län, Jämtlands län, Västerbouens län och Norrbottens län och fråga dem hur mycket de har fått genom vägverkets beslut om de 200 miljoner kronorna, om de fått någonting ens i likhet med det som den socialdemokratiska regeringen föreslog i början av detta år. Då får herr kommunikationsministern svaret på hur fördelningen har gått till. Men jag återkommer och säger att vi från vår sida i opposition skall lägga förslag som innebär — om vi vinner voteringarna — att skogslänen Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt skall få tillbaka vad de tappat i år och dessutom mera pengar till sina vägar. Slutligen, herr talman., skall jag notera att när kommunikationsministern gör uttalanden måste man först klara ut om det är hans privata funderingar eller om det är i egenskap av kommunikationsminister i en borgerlig regering han uttalar sig. Kanske herr kommunikationsministern kan hjälpa till med det genom att i sina uttalanden tillfoga en fotnot.

Herr talman! I regeringsdeklarationen uppräknas en lång rad förbättringar som den nya regeringen ämnar genomföra för löntagarna. Det sägs t.ex.: ”Nya arbetstillfällen måste skapas inom näringslivet. Det ger också resurser till den ökade sysselsättning som krävs i statlig och kommunal verksamhelt. Alla ungdomar skall garanteras arbete, praktik eller utbildning. Arbetsförmedlingen förstärks och effektiviseras. Stödet till halvskyddad sysselsättning förbättras. Arbetslivet måste anpassas till de handikappades krav. Regeringen avser att föra en kraftfull politik för att reformera arbetslivet och fördjupa arbetsdemokratin. Den nya arbetsrätten skall fullföljas, kampen mot dåliga arbetsmiljöer intensificras. Förslag framläggs om en ny arbetsmiljölag. Arbetarskyddet ges ökade resurser. Kontrollen av kemiska ämnen 1 arbetsmiljön skärps.” Jag tycker det är roligt att kunna konstatera att den n_v_a— regeringen har en så positiv syn på förhållandena i arbetslivet, och jag hälsar allt detta med tillfredsställelse. Socialdemokraterna påstod i sin propaganda inför valet att endast en socialdemokratisk valseger skulle garantera en femte semesterveckas in "förande. Nu står det i vad jag läste om nya reformer som den borgerliga regeringen ämnar föreslå, att en femte semestervecka genomförs fr. 0. m. 1978. Jag tycker att den socialdemokratiska propagandan därmed har fått det svar den förtjänar. Jag vill ånyo uttrycka min tillfredsställelse över vad som här har sagts och hoppas att allt detta kommer att genomföras på det sätt som man har räknat med, och därtill även sådant som kanske inte tagits med i denna deklaration. Det är bra att en så positiv syn visas från den nva regeringens sida i dessa frågor. Här skall jag dock huvudsakligen ta upp ett annat område inom den politiska verksamheten. I moderata samlingspartiets partiprogram sägs i inledningen: ”Moderata samlingspartiet ansluter sig till den kultursyn och de ctuiska normer för mänsklig samlevnad som bygger på kristendomen.” Det är en viktig deklaration och en utgångspunkt för vårt politiska arbete. I den nya regeringens regeringsdeklaration finns ett par meningar av följande lydelse: ”Samtalen mellan svenska kyrkan och staten fullföljs. Det är ett par viktiga meningar i regeringsdeklarationen. Det hade givetvis varit värdefullt om det skrivits in fler konkreta punkter med anknytning till den kristna verksamheten, men med den sammansättning som den nya regeringen har förutsätter jag att önskemål om stöd för kristen verksamhet kommer att mötas med stor förståelse från regeringens sida. Det går aldrig att lagstifta om att människor skall komma till tro på Gud! Men det gäller att underlätta det kristna arbetet och inte försvåra det, som så ofta har skett under senare år. Ett exempel är de ekonomiska frågorna. De bidrag som getts från staten till fria kristna samfund har tagits igen med den andra handen i form av skatter. Allt högre arbetsgivaravgifter och socialta avgifter har blivit mycket betungande särskilt för de många små församlingarna inom frikyrkorörelsen. Eftersom dessa avgifter måste betalas på redan beskattade pengar så har vid flera riksdagar framförts önskemål om att kristen och annan ideell verksamhet skall befrias från erläggande av arbetsgivaravgift. Nu står det i regeringsdeklarationen att förslag kommer att läggas fram om vissa lättnader i fråga om arbetsgivaravgifter samt om ändrade skatteregler för familjeföretag. Det är bra. Men då gäller det att inte glömma den kristna och ideella verksamheten i det sammanhanget. Först om den kristna och ideella verksamheten blir befriad från arbetsgivaravgift kan bidragen till fria kristna samfund bli ett verkligt stöd. Nu är de mer eller mindre en ersättning för den beskattning av redan beskattade pengar som församlingarna blir påförda. Andra önskemål är befrielse från arvsskatt för kristen och ideell verksamhet och en mer positiv syn på bidragsgivning till den verksamhet som bedrives bland alkoholoch narkotikamissbrukare från frivilligorganisationernas sida. Den kristna ungdomsverksamheten är också värd allt stöd och får inte på något siätt komma i kläm, enligt min uppfattning. Vad vårt land behöver mer än någonting annat är en genomgripande kristen folkväckelse. Om majoriteten av vårt lands befolkning fick en personlig frälsningsupplevelse och tro på Gud, så skulle det snart märkas i hela samhället i form av t.ex. bättre laglydnad, färre brott, bättre skattemoral, minskat antal alkoholister och narkomaner, bättre familjeförhållanden, bättre ordning i skolorna, lyckligare människor och större trivsel för alla. Som jag sade förut går det aldrig att lagstifta om att människor skall komma till en personlig tro på Gud. Men när man vet vad kristen verksamhet kan betyda, både för den enskilde och för samhället i stort, bör Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt den kristna verksamheten på allt sätt stödjas och främjas. Det gäller verksamheten i skola och förskola. Låt oss få en skola där bön och psalmsång får sin plats i morgonsamlingen, låt oss få en skola och förskola, där barnen får lära sig att be bordsbön, låt kristendomsämnet få en viktig plats i skolans undervisning. Den kristna etik som utgör grunden för vårt kulturarv bör också vara normgivande för skolans fostrande gärning. Sveriges Radio-TV har en stor roll som folkförbättrare eller folkfördärvare. Vilket det blir beror ju på hur programmen läggs upp. Tyvärr är det så, att Radio-TV mest har tjänstgjort som folkfördärvare. Råheter och svordomar väller ut genom TV-apparaterna, medan andakter och verkligt kristna program blir alltmer sällsynta. Här behövs en ordentlig upplyftning! Sveriges Radio bör medge utrymme för spegling av kristna värderingar på samma villkor som gäller för övriga. Fler kristna program måste in i TV-utbudet, och då skall inte räknas in som kristna program sådana som kritiserar och diskuterar kristendomen, därför att de är ganska värdelösa från kristen synpunkt. En söndagsgudstjänst i vardera TV-kanalen och på olika tider tycker Jag är ett självklart krav. Söndagsskola i TV och dagliga morgonandakter i TV är också önskemål som bör tillgodoses. Om allt detta genomförs är det en bit på väg mot en bättre balans än f. n. Den mot kristendomen negativa ensidigheten måste brytas. Det är nödvändigt att ta hänsyn till dessa önskemål, både för radioutredningen och för riksdagen, när man skall ta ställning till nya regler för Sveriges Radios programarbete. Ett annat område är bebyggelseplaneringen. Här måste stor hänsyn tas till den kristna verksamhetens behov av mark för kyrkobyggnader och andra lokaler. Den nya regeringen har förvisso ärvt många stora och svåra proble.m från den förra regeringen, problem som pockar på lösning. Men vad jag vill ha sagt med mitt anförande är, att de frågor för den kristna verksamhetens bedrivande som jag tagit upp här är mycket viktiga, varför jag hoppas att den nya regeringen har dessa frågor ständigt aktuella. Vår ungdom, hela vårt folk och allas vår framtid är beroende av hur de här frågorna behandlas i fortsättningen.

Herr talman! Jag kan inte avhålla mig från att börja med en liten reflexion med anledning av det anförande som herr Norling höll här i talarstolen för en liten stund sedan. Vi vet alla vad den socialdemokratiska trafikpolitiken rent praktiskt har inneburit under de senaste årtiondena. Den har inneburit järnvägsnedläggelser i stor skala och försämrad kollektivtrafik, framför allt i glesbygderna. Nu står herr Norling här och beskriver alla de många goda gärningar som den socialdemokratiska regeringen skulle ha gjort på trafikpolitikens område om den hade fått sitta kvar. Herr Norling säger att det var socialdemokraterna som, till skillnad från de s.k. borgerliga partierna, insåg bristerna i 1963 års trafikbeslut. Var och en som bekvämar sig till att studera de debatter som har förts här i kammaren och de ställningstaganden som har gjorts här vet att det i stället är andra partier, framför allt centerpartiet, som har fått driva en politik i strid med den socialdemokratiska nedläggningspolitiken. Men nu skulle alltså socialdemokraterna ändra sin politik, om man får tro herr Norling. Tydligen skulle 1977 ha blivit det år då socialdemokraterna skulle rätta till alla försummelser på trafikpolitikens område som har gjorts under de scnaste 44 åren. Jag tror att jag är ursäktad om jag ställer mig något skeptisk till de ambitioner som herr Norling gav uttryck för. De socialdemokratiska företrädarna i den här debatten, som har pågått eu par dagar nu, har ägnat stor möda åt att angripa centerpartiet, framför allt på energipolitikens område. Man har riktat mycket grova beskyllningar mMot centerpartiet och mot vår partiledare. Man har talat om svek, man har beskrivit demokratin och politikens anseende som hotade, osv. Socialdemokraterna har försökt göra sig till talesmän för kärnkraftsmotståndare och för miljövänner i det här landet. Jag tror att de grupperna betackar sig för att ha företrädare för den gamla socialdemokratiska regeringen som talesmän. Vi vet att den faktiska innebörden av att vi fått en ny regering, och av den regeringsdeklaration som ligger till grund för dess arbete. är att kärnkraftsutbyggnaden här i landet har lidit ett svidande nederlag. Genom den nya regeringen har kärnkraftsproducenterna fått så stora säkerhetskrav på sig att vi inte rimligen kan räkna med att några nya kärnkraftverk kommer att startas, i varje fall inte efter Barsebäck 2. Ansvaret har lagts på kärnkraftsproducenterna att — innan de driver i gång nya kärnkraftverk — bevisa att de kan klara kärnkraften och dess grundläggande säkerhetsproblem, framför allt när det gäller avfallshantering. Den politiken och den inställningen står i bjärt kontrast till den ansvarslösa energipolitik som socialdemokraterna hivills har fört. Vilka är det som har låtit bygga och ta i drift fem stycken kärnkraftverk här i landet utan att veta om de stora problemen med det högaktiva avfallet skulle gå att bemästra? Det är den gamla socialdemokratiska regeringen. Vilka är det som har gett tillstånd att inte bara bygga utan också ta I drift ytterhigare åtta kärnkraftverk utan att veta hur avfallsproblemen skulle lösas? Det är också den gamla socialdemokratiska regeringen. Vilka är det som under hela valrörelsen gått ut och försökt inbilla svenska folket att kärnkraftens säkerhetsproblem skulle vara lösta, att hela expertkåren skulle stå enad bakom uppfattningen att kärnkraftsproduktion är något som vi tryggt kan ägna oss åt? Det är också den gamla socialdemokratiska regeringen och dess företrädare. Nu har det avslöjats på vilka grunder som den gamla regeringen arbetade. Vi kan konstatera i dag att vi står längre från avfallsfrågans lösning än någonsin. Remissbehandlingen av Aka-utredningens betänkande har klart och tvdligt visat den utomordentligt stora ovisshet som råder rörande Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt frågan om hantering av det högaktiva avfallet. När det gäller upparbetning av avfall, funktionen i upparbetningsanläggningarna, framstår svårigheterna i dag som niärmast oöverstigliga. Vi har fått konstaterat att tekniken att ingjuta högaktivt radioaktivt avfall i glas inte alls är särskilt långt kommen. När det gäller frågan om deponering av högaktivt avfall för långtidsförvaring diskuterar man i dag på allvar att enda möjligheten är att deponera avfallet i metallkapslar försedda med ett flera millimeter tjockt lager av guld — något som i praktiken är omöjligt att genomföra. Betriäffande Aka-utredningens förslag att det högaktiva avfallet skall förvaras i sprickfri berggrund säger ledande experter på området att sådan berggrund över huvud taget inte existerar. Det är den grund som den socialdemokratiska regeringen har haft för att föra in det svenska samhället i kärnkraftens tidsålder. Nu går socialdemokraterna och företrädare för den gamla sociuldemokratiska regeringen ut och hånar centerpartiet för att vi inte tillräckligt snabbt lyckats undanröja de bindningar vid kärnkraften som socialdemokraterna skapat under de senaste årtiondena. Herr talman! Jag tycker att socialdemokraternas sätt att föra kärnkraftsdebatten i dag är uttryck för en skenhelighet som saknar motstycke. Man niktigt ser hur krokodiltårarna dryper i talarstolen. Men cenergipolitiken är egentligen bara en del i ett större problemkomplex, nämligen det som rör resurshushållningen i allmänhet. Olja och uran är inte de enda bristråvarorna på vår jord. Energiproduktionen är inte den enda produktion som medför betydande avfallsoch föroreningsproblem. Vi måste i dag konstatera att det på vår jord pågår en snabb uttömning av en lång rad viktiga lagrade råvaror. Med de råvarorna producerar vi varor som har en tendens att få allt kortare livslängd. Och när varorna är förbrukade — och som en följd av själva produktionsprocessen — får vi växande avfallsoch föroreningsproblem. Centerpartiet har länge drivit kravet på effektivare användning av våra råvaruresurser, en råvaruhushållning förenad med återanvändning av råvaruinnehållet i de varor som produceras. Vi måste skapa ett nytt produktionsmönster, som baseras på ett så effektivt utnyttjande av råvarutillgångarna som möjligt, ett mönster baserat på tillverkning av varor med lång livslängd och hög kvalitet och på återanvändning av råvarorna. Under tidigare riksdagar har centerpartiet drivit dessa krav i form av partimotioner. Nu finns det fastlagt i regeringsdeklarationen att vi måste inrikta oss på en sträng hushållning med råvaror och en produktion som ligger inom ekologins ramar. Jag hyser stora förhoppningar om att vi till riksdagen kommer att få förslag från regeringen, som innebär att vi redan nu kan börja stimulera det svenska näringslivet till de omställningar som behövs för aut vi i en framtid skall få en råvaruhushållande ekonomi. Det är den enda förutsättningen för att vi skall kunna garantera goda materiella levnadsbetingelser också för kommande generationer, för att vi skall kunna lämna efter oss en jord som har sina råvarurikedomar kvar och för att vi på lång sikt skall kunna lösa de nu snabbt växande miljöproblemen.

Herr talman!

Nu sitter partiet i en regering ullsammans med de båda andra kapitalistiska partierna och administrerar just kärnkraftsteknologins framväxt i Sverige! Centerpartisterna har heller inte förstått skillnaden mellan socialdemokratins anslutning till kärnkraftsteknologin och moderata samlingspartiets uppslutning kring det som de kaltar för kärnkraftsteknologi. Det förhåller sig ju så att vi socialdemokrater och löntagare har haft kontroll över och direktkontakt med en regering som varit vår ogen. Fn sådan regering, genom vilken de egna synpunkterna i kärnkraftisfrågan kunde föras fram, är naturligtvis avsevärt annorlunda än en kaupitalistisk regering. som är nödsakad att utnyttja kärnkraftsteknologin för att utvinna profit. F det senare fallet har vi löntagare mycket större anledning till misstro mot hanteringen av kärnkraftsmaterialet än om vi har ett direktinflytande över utformningen av en kärnkraftsteknologi som också vi på eu visst sätt — eftersom vi är inne i en sådan marknad — ser oss nödsakade att försöka vara med om att utforma.
Herr talman! Begreppsförvirringen inom socialdemokratin i denna fråga är ganska fantastisk! Tvydligen är det så. om man får sammanställa vad socialdemokraterna sade under valtrörelsen och vad de säger nu, att när de tänkte bygga och ta i drift 13 kärnkraftverk var det, som vi fick höra, eon. försiktig utbyggnad av kärnkraften i Sverige. Men när vi nu öppnar eventualiteten att ett kärnkraftverk till, nämligen Barsebäck 2, kommer att startas. så administrerar vi ett kärnkraftssamhälle. — Jag tror inte jag I argumentationen på det hållet behöver kommentera klyftan mellan när man förklarar vad man själv har gjort och när man angriper andra. Sedan fick vi oss till livs ganska svindlande perspektiv när vi skulle få en beskrivning av skillnaden mellan socialdemokraternas och moderaternas kärnkraftspolitik. Det är alltså skillnad på socialdemokratiska kärnkraftverk och på moderata kärnkraftverk'- socialdemokratiska kärnkraftverk skulle uppenbarligen vara betydligt mindre farliga! Tydligen har socialdemokratiskt plutonium lägre strålningsgrad än moderat plutonium. Det är den enda slutsats jag kan dra av herr Sörensons inlägg. Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt Folket vet att det kan föra fram sina synpunkter till en socialdemokratisk regering, sade herr Sörenson vidare. Herr talman! Jag har en känsla av att svenska folket ganska eftertryckligt har markerat hur pass väl det anser sig få fram sina synpunkter till den socialdemokratiska regeringen: svenska folket har valt att byta regering. Det tror jag är svaret på herr Sörensons synpunkter i det fallet. Skillnaden mellan moderater och socialdemokrater i dagsläget är alt moderaterna numera är beredda att medverka till att kräva av dem som vill producera kärnkraft i det här landet att de först skall kunna bevisa att de kan klara av de närmast olösliga problemen med det högradioaktiva avfallet.

Herr talman! Jag är ledsen att herr Granstedt fortfarande inte har förstått skillnaden mellan det ena och det andra. Han har inte förstått att centerpartiet före valet gjorde utfästelsen att det inte alls skulle bli någon laddning av Barscbäck 2, eftersom det då kunde smittas. Men nu finner vi ändå i regeringsdeklarationen klara belägg för att Barsebäck 2 inte bara kommer att laddas: det kommer också att kunna tas i bruk hela tiden fram till den 1I oktober nästa år. Sedan har man lagt över ansvaret för den fortsatta utvecklingen på företagsledningen själv. Under valkampanjen gick centerpartiet ut och talade mycket starkt om att det inte bara gällde kärnkraften här hemma i Sverige. Vi skulle genom vårt initiativ bromsa en utveckling på kärnkraftsområdet över hela världen. Framför allt skulle vi se till att kärnkraften inte fick spridning i länder där man ur kärnkraftsteknologin också kunde lirka fram användandet av kärnkraft till atombomber. Nu efter valet är ni beredda att också exportera kränkraftsteknologi till ett land som kan ha intresse av att utveckla atomenergi ur försvarssynpunkt., som det heter. eller för aktiv militärstrategi. Nästan hela världen är klart överens om att det landet har mycket suspekta syften med sin kärnkraftsteknologi. I detta sammanhang är ni också beredda att svika era löften från valrörelsen. En sådan export skulle vi socialdemokrater troligen aldrig ha kunnat medverka till. Det är en avgörande skillnad mellan vår inställning till bruket av kärnkraft och er i den borgerliga regeringen; det är klart dokumenterat.
Herr talman! Det viktiga i vårt budskap före valet var att vi ville få stopp på en fortsatt utbyggnad av kärnkraften. Det har vi nu skapat förutsättningar för genom den nya regeringen. Vi var tvungna att göra en eftergift när det gäller Barsebäck 2 genom att ge den möjlighet som i dag finns för Barsebäck att laddas. Vi gjorde denna eftergift därför att vi därigenom fick förutsättningen för att ställa de nya och ökade - Säkerhetskraven på kärnkraften. Det var just för att kunna uppfylla våra . utfästelser före valet som vi accepterade den eftergift som vi har gjort när det gäller Barsebäck. Det var just med tanke på vårt ansvar för de väljare som stödde oss på grund av vårt kärnkraftsbudskap som vi ansåg oss nödsakade att göra denna eftergift. Jag tror. herr Sörenson, att det är viktigt att se till politikens reala innehåll. Sedan tar herr Sörenson upp frågan om en eventuell kärnkraftsexport till Iran. Det är min personliga förhoppning att en sådan export inte kommer till stånd. Men jag tror att det är viktigt att komma ihåg at de kontakter som har tagits mellan Sverige och Iran när det gäller kärnkraftsexport härrör sig från den gamla socialdemokratiska regeringen. Det är alltså ett exempel på det arv som vi har fått ta över från den gamla socialdemokratiska regeringen. När herr Sörenson säger att socialdemokraterna förmodligen inte skulle gå med på detta, så har han en mycket dålig grund för sitt uttalande.

Herr talman! I det regeringsprogram som de tre borgerliga partierna har enats om finns många intressanta punkter som man skulle vilja fästa uppmärksamheten på och kommentera. Jag skall stanna vid några få. I programmets inledning sägs det att regeringen ”skall sträva efter att bryta tendenser till maktkoncentration och verka för decentralisering och närdemokrati”. Med mina erfarenheter som aktiv i folkrörelserna konsumentkooperationen och bostadskooperationen finner jag det naturligtvis glädjande med denna inriktning från regeringens sida. Näringslivet i vårt land domincras av privata företag. Den totala omsättningen för alla företag i Sverige 1973 — det är den senaste tillgängliga uppgiften — uppgick till 390 miljarder kronor. Av den summan svarade de privata företagen för 319 miljarder eller 82 26. De övriga 71 miljarderna fördelades på statens företag, ca 30 miljarder. jordbrukskooperationens företag, ca 16 miljarder, konsumentkooperationens företag. ca 13 miljarder, kommunerna. ca 9 miljarder, och övriga, ca 3 miljarder kronor. Inom det privata näringslivet finns en mycket påtaglig ekonomisk maktkoncentration, som dessutom har förstärkts under senare tid, bl.a. inom detaljhandelsområdet, där de stora varuhuskedjorna Åhléns och NK-Turitz har gått samman. Den statliga koncentrationsutredningen, visade hur maktfördelningen i aktiebolagen såg ut för tio år sedan. Endast i en sjättedel av samtliga 282 företag som undersöktes av koncentrationsutredningen behövdes det all mer än tre personer gick samman för att få röstmajoritet. I inget börsnoterat bolag behövdes mer än tio personer för alt uppnå majoritet på bolagsstämman. Det finns ingenting som tyder på att en utjämning av dessa förhållanden kommit till stånd sedan utredningen gjordes. Det är alltså synnerligen angeläget att regeringen förklarat sig vilja ta itu med att bryta maktkoncentrationen i samhället. den maktkoncentration som framför allt finns samlad i de privatkapitalistiska företagen. Regeringsprogrammet presentcerades i pressen som det mest omfattande som en svensk ministär lagt fram. Det finns därför givetvis åtskilligt som man skulle vilja kommentera. Jag skall emellertid hålla mig främst till de näringspolitiska avsnitten och då se dem från kooperativ synpunkt. Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt Regeringsprogrammet framhåller i ett antal punkter hur man vill ha näringslivet organiserat och hur det bör fungera: det skall vara decentraliserat: mindre och medelstora företag skall få goda utvecklingsmöjligheter; privat och statlig maktkoncentration motverkas: de multinationella företagens verksamhet skall särskilt uppmärksammas. Detta är lovvärda och angelägna målsättningar för näringspolitiken. Mcn det slår mig när jag läser regeringsprogrammet att man tycks utgå från att endast de privatägda och i någon mån de statliga företagsformerna är värda att räkna med. Inte någonstans i regeringsprogrammet har man nämnt de kooperativa företagsformerna. Det är så mycket mer märkligt som centerpartiet har en ledande ställning i regeringen, och som bekant är många av de personer som återfinns i centerpartiet också aktiva inom producentkooperationen. Den kooperativa företagsformen motsvarar den inriktning på näringspolitiken som regeringsprogrammet redovisar. Jag vill påstå att det privata näringslivet får svårt att uppfylla de krav och förväntningar som regeringen för fram i sitt program. Låt oss i stället helt kort granska den kooperativa företagsformen och se hur den passar in i regeringsprogrammet. Jag utgår från mina kunskaper om konsumentoch bostadskooperationen. Decentraliserat näringsliv, säger programmet. Konsumentkooperationen består av 1,8 miljoner medlemmar som är ägare till konsumentföreningarna, vilka i sin tur äger KF. Antalet konsumentföreningar är 186 och finns över hela landet. Konsumentföreningarna är juridiskt självständiga enheter med demokratisk förvaltning efter principen en medlem — en röst. Jag kan inte finna annat än att konsumentkooperalionen väl motsvarar en decentraliserad företagsform. Små och medelstora företag får goda utvecklingsmöjligheter, säger programmet. Av de 186 föreningarna i KF är nära 150 av den storleksordningen att de bör räknas till små. möjligen medelstora företag. Privat och statlig maktkoncentration motverkas, säger programmet. Jag har redan tidigare pekat på nödvändigheten av att regeringen fullföljer denna målsättning och inte gör den till vackra formuleringar på papperet. Här vill jag framhålla kooperationen som ett viktigt alternativ till privat och statlig företagsamhet. Med sina principer om öppet medlemskap. demokratisk förvaltning, begränsad kapitalränta och fördelning av överskottet efter hur man bidragit till dess uppkomst kan aldrig kooperationen som företagsform leda till maktkoncentration. Kooperationen ger i stället breda grupper i samhället möjlighet till inflytande över och ansvar för de företag som man själv skapat med gemensamma resurser. Kooperationen har skapats av folket för folket som ett uttryck för människornas uppfattning om det ekonomiska livet. Skärpt lagstiftning för att motverka monopol och karteller. säger pro grammet vidare. Konsumentkooperationen tog initiativ till den första antitrustlagstiftningen i vårt land. Legendariska är konsumentkooperationens strider mot det privata näringslivets monopol och karteller. Kooperationen är som företagsform med utgångspunkt i behovshushållningen och kollektivt ägande det privata företagets motsats eftersom detta bygger på vinsthushållning och enskilt ägande. Monopol och karteller är konsekvenser av de kapitalistiska företagens utveckling. Den kooperativa företagsformen kan däremot. även om den helt dominerar eller kan komma att dominera delområden av vår ekonomi, aldrig fungera som ctt kapitalistiskt monopol. Mångfalden och det fria konsumtionsvalet kan tillgodoses genom den breda medlemsförankringen och medlemsinflytandet över verksamheten. De multinationella företagens verksamhet skall särskilt uppmärksammas, säger programmet. Därvid avser man deras roll i monopol och kartellbildningar. Jag vill framhålla att kooperationen även på detta område tidigt uppmärksammade de multinationella företagens verksamhet. Den s.k. glödlampsstriden utkämpade KF mot ett multinationellt företag redan på 1930-talet. Kooperationen har framför allt genom sin internationella organiSation. Internationella kooperativa alliansen, lång tid arbetat för att samla kooperationens krafter i kamp just mot de multinationella företagen. Utöver dessa mera principiella synpunkter skulle jag avslutningsvis vilja ta upp några speciella frågor som regeringsprogrammet ger anledning till från min utgångspunkt. Den första gäller bostadskooperationens roll i samhället.

Vilka sociala följdverkningar får en ökad marknad för privatbyggare och vilka konsekvenser får det för bostadskonsumenterna, frågar man sig osökt. Kommer överförandet av ägandet av flerfamiljshus till bostadsrättsföreningar. om regeringen avser att göra detta, att ske inom ramen för de båda bostadskooperativa organisationerna. HSB och Riksbyggen. eller - och det är en viktig fråga - avser man aw starta nya organisationer för bostadsrättsföreningsverksamheten? Den andra frågan gäller stöd till små och medelstora företag. I regeringsprogrammet såväl som i valdebatten har arbetsgivaravgifterna förekommit. Det står i regeringsprogrammet: ”Förslag kommer att läggas fram om vissa lättnader i fråga om arbetsgivaravgifter — . När detta behandlades i valdebatten presenterades förslag om att ta bort arbetsgivaravgiften helt för företag med färre än tio anställda. Då vill jag framhålla att en konsekvens av ett sådant förslag är ganska Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt allvarlig. Inom detaljhandeln finns tre stora block: kooperationen, ICA och Dagab, det senare med bl.a. NK och Åhléns. Ett borttagande av arbetsgivaravgiften enligt det förslag som förekom under valdebatten skulle innebära en förskjutning i konkurrensförhållandena till ICA:s fördet. Vi har gjort en. beräkning och har därvid överslagsvis kommit fram till ett belopp som skulle ge en merkostnad för kooperationen i förhållande till ICA som skulle ligga någonstans mellan 30 och 40 milj.kr. Det är alltså avsevärda belopp det är fråga om. Konsumentkooperationens föreningar har som regel flera butiker, medan ICA är uppbyggt så att varje butik är ett aktiebolag. Där ligger alltså skillnaden som skapar det här problemet. om man skulle realisera de tankar som har skymtat i valdebatten. Det finns en tendens i vårt samhälle att betrakta företag utifrån en enda mall — det privatägda aktiebolaget. Den synen präglar det mesta som rör företag och företagande. Detta avspeglas också i den borgerliga regeringens program. Den folkrörelsedebatt som har förekommit under de senaste åren och den konsumentkooperativa profileringen och aktiveringen tycks ha gått regeringspartierna förbi och inte lämnat några intryck alls. Men av det man säger i regeringsprogrammet drar jag ändå den slutsatsen att det finns öppningar för att utveckla kooperationen som företagstorm och som alternativ till statlig och privat företagsamhet. Mot bakgrund av de här redovisade uppgifterna rörande kooperationens roll i. näringslivet vill jag slutligen ställa några frågor till regeringen. Regeringsbänkarna gapar — jag höll på att säga naturligen — tomma, men vi har ju en konsumentkongress i Göteborg som börjar på måndag. Regeringen har låtit meddela att man avser att låta sig representeras av statsminister Fältdin vid det tillfället. När nu ingen regeringsrepresentant är här I dag, så räknar jag med.att herr Fälldin kommer att ge ett svar på måndag inför den samlade konsumentkongressen i stället. Min första fråga är: Är regeringen beredd att främja de kooperativa företagsformerna före de privatkapitalistiska? Vid vårriksdagen väckte några kooperativt aktiva socialdemokrater en motion om kooperationens ställning i näringslivet. En klar majoritet av riksdagen ställde sig bakom motionen och begärde att regeringen skulle tillsätta en utredning enligt motionens förslag. Mot bakgrund av vad Jag sagt vill jag därför ställa en andra fråga till regeringen: Kommer regeringen att fullfölja riksdagsbeslutet från i våras att tillsätta en utredning om kooperationens roll i näringstlivet? Sävitt jag förstår motsvarar de kooperativa företagsformerna mer än väl regeringens krav. Vad är motivet till att man inte behandlat kooperationen över huvud taget i sitt program? Är inte kooperationen tillräckligt stor för att vara intressant? Företräder den inte tillräckligt stora gruppers intressen? Finns det möjligen ideologiska skillnader i kooperationens uppfattning om sin roll i samhället och regeringens? Detta är också synpunkter som jag sätter värde på att få något utvecklade, om icke i dag så dock som sagt på måndag.

Herr talman! Jag skall.inte låtsas som om jag satt i regeringen och svarade på herr Alséns frågor. Jag vill emellertid korrigera ett litet misstag. Herr Alsén sade att det i valkampanjen hade nämnts att arbetsgivaravgiften skulle tas bort för alla företag med tio eller färre anställda. I själva verket har aldrig, såvitt jag vet, något annat förslag framlagts än att det här skulle gälla företag med högst fem anställda, och då skulle jag föreställa mig att även den uträkning som herr Alsén redovisade kommer att se helt annorlunda ut. Vad jag, herr talman, hade tänkt säga några ord om så här i debattens sista minut är ett ämne som ju på sätt och vis är det lämpligaste att avsluta en debatt med — om framtiden. De framtidsstudier som påbörjades under den förra'regeringen och som efter många om och men placerades under parlamentariskt inflytande måste nu fortsättas och kompletteras med nya frågor och nya ämnen. Det finns ju framtidsforskare som i dag anser sig kunna se tecken till att den industrialiserade världen är på väg mot en revolution lika omvälvande som Kopernikus', lika genomgripande som den första industriella revolutionen. I den världen är det viktigare än någonsin att försöka se litet längre än till de allra mest närliggande politiska problemen. Det finns punkter i den nya regeringsdeklarationen som pekar åt det hållet. Den plats i samhället där vi såvitt jag förstår är närmast en radikal omvärdering, en punkt där utvecklingen byter spår, är arbetslivet. Jag talar nu inte om de stora globala problemen — de är naturligtvis också mycket viktiga i framtidsstudierna — utan jag talar om de mera hemmaoch näraliggande problemen. Jag nämnde arbetslivet inte bara för att det är där det materiella underlaget för vårt liv skapas och att det således alltid måste vara mycket viktigt, utan därför att det är den plats där vi definierar oss själva och vår roll som medmänniskor. Är den rollen otillfredsställande hjälper knappast någon ersättning för detta. Jag skulle vilja peka på några troliga riktningsändringar på det här området där någon sorts framtidsforskning är nödvändig för att hjälpa osS att se vad som kan komma och förbereda oss för detta. Arbetets mening är inte längre en lyx som några intellektuella och några hantverkare kan hålla sig med. Allt fler arbetande frågar efter ett . jobb som inte bara ger lön och acceptabel miljö utan också en samhällsroll som uppskattas av andra och som man själv kan förverkliga sig i. Enda vägen att finna en sådan roll är att förbinda arbetet med dess resultat, dvs. konsumentens tillfredsställelse och erkänsla, på ett mera nära och påtagligt sätt. Marknadens mekanismer upplevs ofta som alltför avlägsna och manipulerade, även om de givetvis inte kan avskaffas. Övertyckarna som bestämmer å andras vägnar är i vissa fall nödvändiga för att skydda konsumenterna men kan lätt stiga över gränsen till det otillbörliga och outhärdliga intrånget i den enskildes liv. Här finns en öppning för nya, okonventionella sätt att förbinda människan som producent med människan som konsument — kanske ibland Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt i direktkontakt, kanske i lokala förhandlingar. kanske på sätt vi ännu inte har kunnat föreställa oss. Konsumentkooperationen var en gång en alldeles utmärkt idé om att åstadkomma just detta möte — det vill jag gärna framhålla. Den fungerar inte alltid bra på det planet i dag, men idén är för den skull inte död utan den är värd atvt upplivas på nytt sätt. Det väsentliga är att man i sådant idéarbete inte stirrar på varorna eller tjänsterna enbart utan på de människor som skall leverera dem resp. ta emot och betala för dem eller betala för dem skattevägen. Hur skall dessa människor kunna få ett värdigt förhållande till sin egen produktion, ett förhållande de kan vara stolta över och finna samhällelig uppskattning för? Den frågan förskjuter ingalunda frågan om arbetets lön men måste komplettera den. Att arbetsdemokrati måste vara ett nödvändigt redskap för att både ställa och besvara denna fråga är självklart. och arbetslivets förnvelse är en av de väsentliga punkterna i den nya regeringsdeklarationen. Arbetslivets teknik i strängare mening måste vidare utformas så att den skapar en värdig tillvaro under själva arbetets gång. Här behövs mycket djupare grepp än som hittills i allmänhet tagits. En bullrande och dammig arbetsplats skall t.ex. inte angripas med hörselskydd och ännu mer bullrande, stora utsug. Den skall angripas genom att man satsar på helt andra processer, som går ända ner i grundförutsättningarna för hur varorna tillverkas. Här skulle jag kunna anföra ett projekt för ”det miljövänliga stålverket” som en svensk ingenjör lagt fram och där man utgår från en helt annan användning av existerande teknik för att skapa ett stålverk utan buller, värmeslöseri. farliga arbetsmoment, smuts och damm -— ett stålverk som kan ligga mitt i samhället och ha daghem inom sina väggar. En framtidsforskning som inte tar med sådana möjligheter är inte värd sitt namn. Då ägnar den sig bara åt att skriva fram trender i stället för att se på var de kanske är på väg att brytas. En annan sida av arbetets organisation är också, hoppas jag, på väg att förändras totalt. Det är den som utgår från att det alltid skall finnas servicepersonal på låg nivå och att denna personal skall bestå av kvinnor. Den utgår vidare från att det servicearbete som över huvud taget aldrig betalas och som också till övervägande del utförs av kvinnor inte behöver räknas med i samhällskalkylerna. Men i dag har vi siffror — de kommer all citeras i Svenska Dagbladet så småningom — som visar att det är bokstavligen sant att det betalda arbetet i samhätllet i själva verket flyter som en Ö i ett stort hav av obetalt arbete och aldrig skulle kunna fungera utan det. Kvinnors arbete i hemmet, vilket i-stor utsträckning betyder deras arbete för att hålla liv i karlar och barn. tar så mycket tid att de egentligen aldrig skulle ha möjlighet att arbeta mer än 25 timmar i veckan på sin arbetsplats, om de skulle ha lika stor sammanlagd arbetstid som sina män. Siffran avser gifta kvinnor och jämförelsen gäller deras egna män. Om denna situation säger vissa genetiker att den är fastlagd i våra hormoner och inte bör ändras. Jag vill för min del säga att den i högsta grad bör ändras men att detta endast kan ske genom förändringar i arbetets organisation som vi måste ha mycket fantasi för att föreställa oss. Ett exempel på detta är det förslag som antytts i KF:s utmärkta kvinnoundersökning, där man föreslår att servicetjänster av typ maskinskriverska alltid skulle vara genomgåhgsljänster. förmodligen i så fall för båda könen. Det kan tänkas många andra lösningar också, inte minst om man använder moderna kontorsmaskiner till något annat än att fasthålla 1800-talets arbetsfördelning mellan könen. Den jämställdhet mellan könen som regeringsdeklarationen så emfatiskt talar om har alltså i själva verket att göra med en omorganisation av både det betalda och det obetalda arbetet som vi ännu bara sett början på. En radikal framtidsforskning måste därför försöka se vad det är i teknikens nuvarande och tänkbara utveckling som skulle kunna ändra på våra arbetsroller i en önskvärd och människovänlig riktning. Ett exempel på en utveckling i fel riktning är det naturligtvis när man med hjälp av datorer lägger om hanteringen av sågtimmer så att sågare, kapare och justerare får ett mycket mera stressat och jäktat jobb med åtföljande kroppslig och själslig nerslitning, därför att man fantasilöst väntar sig att människan skall styras av processdatorn i stället för tvärtom. En grundlig utvärdering av datoriseringens inverkan på arbetet är fruktansvärt nödvändig, lika väl som en utvärdering av vilka arbetsuppgifter denna teknik har lyckats förlägga utanför arbetsplatsen, på tredje man, och därmed åstadkomma en skenrationalisering. Slutligen vill jag nu nämna, bland dessa uppgifter för en framtidsinriktad forskning, vad en ordentlig insyn i den medicinska vetenskapen och den biokemiska grundforskningen kan få för sociala konsekvenser. Jag har ända sedan 1972 sökt fästa riksdagens och socialstyrelsens uppmärksamhet på vilka faror som göms i forskarnas manipulationer med den genetiska koden, för att bara ta ett enda exempel. I USA har några forskare insett dessa faror och i ett visst berömt fall åstadkommit ett kort uppehåll i en särskilt farlig forskning. I Sverige sitter, sägs det, en arbetsgrupp i socialstyrelsen för att hålla ett öga på dessa saker, men den har såvitt känt är ännu inte gjort någonting. Men detta är inga leksaker och inga fria fantasier, det är ytterst näraliggande och konkreta faror, och Sverige som ligger i täten i forskningen bör också ligga i täten när det gäller att moraliskt bedöma dess tänkbara resultat. För detta är vad framtidsforskning verkligen handlar om: att vi kan ändra på framtiden. Den löper inte på orubbliga skenor, utan det finns växlar.

Herr talman! Jag är givetvis glad för att fru Anér fann anledning att ägna mitt anförande sin uppmärksamhet, men jag är samtidigt glad för att hon sade sig inte göra det på regeringens vägnar. Jaé tycker nog att hennes sätt att recensera konsumentkooperationens sätt att verka Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt i dag var minst sagt tveksamt. Hennes uppfattning om konsumentkooperationen, om jag förstod rätt, var i stort sett: Tja, visst var den bra en gång, men nu är den inte särskilt bra. Jag noterar detta, och de 1,8 miljonerna medlemmar inom den svenska konsumentkooperationen gör det säkert också. Om fru Anér har möjligheter, rekommenderar jag henne att ta del av de diskussioner som kommer att föras under den konsumentkongress jag nämnde i mitt anförande, som hålls i Göteborg de tre första dagarna i nästa vecka. Där samlas representanter för de organiserade konsumenterna inom samtliga konsumentkooperativa organisationer till en mycket omfattande debatt om konsumenternas ställning och roll i samhället och inom konsumentkooperationen. Med den överblick jag har över de svenska folkrörelserna vågar jag nog säga att det finns få folkrörelser som utvecklar den aktivitet och nära kontakt med sina medlemmar som konsumentkooperationen gör. Den har ständigt en mycket aktiv och nära dialog med sina medlemmar för att utröna konsumenternas behov och rörelsens möjligheter att bäst betjäna konsumenterna. Beträffande uppgiften som fru Anér lämnade om hur många anställda det skulle vara i företag som eventuellt skulle kunna befrias från arbetsgivaravgiften, så må det förlåtas mig om jag kommit på fel siffra och sagt tio, medan fru Anér nämnde fem. Det är ändå en ganska blvgsam spännvidd i de talen om vi minns — och det gör vi alla — vilken spännvidd det var i den borgerliga argumenteringen i diverse frågor under valrörelsen. Jag har sett siffran tio personer. Det är möjligt att det inte var fru Anérs parti som stod för den. Men nu är det ju tre partier i regeringen. och av vad jag hittills sett och hört av den är det mycket som talar för att det är andra partier än fru Anérs som utövar ett större inflytande än fru Anérs i de här frågorna. Vi får se hur det blir med den saken. Jag hade satt värde på en deklaration som hade inneburit att man ifrån i varje fall folkpartiets sida. som jag förmodar att fru Anér kan tala för, skulle allvarligt begrunda det här problemet mot bakgrunden av vad Jag har sagt.
Herr talman! Jag har inte sagt att konsumentkooperationen är dålig i största allmänhet. Jag har sagt att konsumenternas möjligheter att verkligen komma i direktkontakt med producenterna och få fram sina egna önskemål nog var större i kooperationens början än i dag, helt enkeli därför att skalan var mindre. Men jag sade också att jag tycker att detta är en idé som inte på något vis är död, utan som skall och bör utvecklas. Jag skall verkligen med största intresse ta del av debatterna i början på nästa vecka. Jag nämnde ju, som herr Alsén lade märke till, konsumentkooperationen som det enda konkreta exempel jag har sett hittills på ett allvarligt försök att just få konsumenterna att få verkligt inflvtande på producenterna. Att det sedan är många olösta problem här framkom mer ju tydligt även när andra personer än jag diskuterar detta, t.ex. när Gunnar Adler-Karlsson nyligen i Dagens Nyheter recenserade en bok som behandlade konsumentkooperationens framtid och förhållandet mellan konsumenter och producenter. Han tyckte att den inte gick tilträckligt djupt. Jag hoppas att vi tillsammans skall kunna gå mycket djupare i det här, för iag tror att det är en av de verkligt spännande och intressanta frågorna för framtiden.
Herr talman! Jag har anledning notera att när fru Anér överger ett i förväg färdigskrivet manuskript är hon genast mycket resonablare och har en principiell uppfattning som jag känner stor respekt för. Jag menar inte att kommunikationsproblemen mellan producenter och konsumenter är lätta frågor. Snarare är det tvärtöm svåra frågor. Men jag är övertygad om alt skall en lösning komma till stånd får det i hög grad ske genom aktiviteter från konsumenternas egna intresseorganisationer. Och med det positiva uttalande fru Anér fann anledning göra i sitt senare inlägg hyser jag gott hopp om att vi skall kunna tala vidare i den här frågan.

Herr talman! Jag deltog i den allmänpolitiska debatten som onsdagskvällens siste talare. strax före kl. 24. I mitt anförande tog jag då upp sysselsättningsfrågorna i norra Uppland med tonvikt på kärnkraftsbygget i Forsmark. Under gårdagens fortsatta debatt ställde min länsbänkkamrat herr Korpås några frågor till mig. Jag hade tyvärr inte tillfälle att höra hans anförande eller besvara hans frågor då jag av Byggnadsarbetareförbundets klubbordförande hade inbjudits till dess informationsmöte i Forsmark på eftermiddagen. Herr Korpås tycktes vara missnöjd med att jag inte tagit upp säkerhetsfrågorna iI mitt anförande. Det är klart att jag, och även socialdemokraterna I övrigt, anser att säkerhetsaspekterna är oerhört viktiga. Men till skillnad från herr Korpås och i likhet med generaldirektör Norrby tror jag att problemen kan lösas. I mitt anförande framföll jag vikten av klara besked om den fortsatta utvecklingen i Forsmark. Om man fortsätter att bygga men inte avser att ladda och igångsätta reaktorerna tyckte jag det var en meningslös kapitalförstöring. Ett stopp i Forsmark skulle emellertid få omfattande konsekvenser för både de anställda och kommunen, framhöll jag. Det var de sakerna jag ville understryka i mitt inlägg, då jag tyckte att det inte kommit fram riktigt i debatten och framför allt inte före valet. Helt riktigt, som herr Korpås säger, måste en sysselsättningsplanering följa när arbetena i Forsmark avslutas. Därför är det också viktigt att man snart tar itu med den planeringen. Kärnkraftsbygget i Forsmark var ju bara en tillfällig uppryckning, menade herr Korpås. Det ger i alla Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt fall en sysselsättning som, om den fullföljdes, skulle betyda minst 10 års arbete för byggnadsarbetarna. Fullföljer man energiprogrammet med fyra reaktorer i Forsmark skulle det erbjuda flera hundra personer fast anställning, och det vore — tycker vi i kommunen — ett värdefullt ullskott till sysselsättningen. I går meddelade också energiministern att aggregat I och 2 i Forsmark skulle få byggas färdigt. Jag tolkar det som att även regeringen nu anser att de säkerhetskrav som uppställs i regeringsdeklarationen är möjliga att uppfylla. Har man från centerns sida förutfattade meningar om att det är omöjligt, ja, då vore det meningslöst att kasta ut mera .pengar och låta arbetarna bygga något som aldrig kommer till användning. Generaldirektör Norrby menade i Forsmark i går att man kan tänka sig alternativa lösningar i fråga om upparbetning och slutlig förvaring. Han ansåg det fel att nu binda sig definitivt för en lösning. Man bör ta del. sade han, av internationella erfarenheter och nya forskningsresultat. Det finns tid till detta då det dröjer åtskilliga år innan det blir aktuellt för vår del med någon egen upparbetningsunläggnihg. Byggnadsarbetarna i Forsmark kräver nu att få bygga kärnkraftsanläggningen färdig och att den skall tas i bruk. Det räcker inte med besked för ett år i taget. Man vill arbeta i lugn och ro och planera för sin egen och sina familjers framtid. Det gäller i samma höga grad för kommunen och givetvis även för kraftbolaget. Annars kvarstår den rådande oron och det tycker vi är högst olyckligt. Sedan kom herr Korpås med ett intressant uppslag, nämligen att låta uppföra ett vindkraftverk i Forsmark i stället för ett kärnkraftverk. Ja, man kunde kanske placera det ovanpå de två reaktorbyggnaderna. Jag tycker emellertid att det blir väl dyra betongfundament för dessa anläggningar. Herr Korpås tyckte även att socialdemokraternas och moderaternas majoritetsyttrande i Östhammars kommun för några dagar sedan när det gäller Aka-utredningen var märkligt. Men det beslutet gällde ju fortsatta undersökningar för att se om det var lämpligt att bygga en sådan anläggning i Forsmark, inte ja till en anläggning nu med detsamma. Det behövs ju utredningar i de här frågorna för att ge underlag för de beslut som skall fattas med anledning av de krav som regeringsdeklarationen uppställt för upparbetning och slutlig förvaring. Sedan frågade herr Korpås även om socialdemokraterna kan ta ansvar för vad som händer med avfallet i en kommande istid. Jag vet inte vad som händer med mänskligt liv på vår jord vid en eventuell istid. Ett är dock säkert: Socialdemokraterna i Östhammars kommun känner sitt ansvar i den här frågan liksom i andra frågor. Man måste också komma ihåg att det finns ett ansvar på alla områden, inte minst för de luftföroreningar som en ökad oljeförbränning skulle innebära.

Herr talman! Jag har inte i detalj läst herr Korpås anförande. Jag fick det alldeles nyss i min hand, och därför kanske jag missat något i hans inlägg. Han säger nu att det inte är meningen att sätta i gång något kraftverk 1 Forsmark. Då är det väldigt cyniskt att slutföra bygget. Ni kan ju tänka er vilken uppfattning de som sysslar med kraftverksbygget - med de uppställda säkerhetskraven — skulle få av at fortsätta med något som inte kommer till användning. Andre förbundsordföranden i Byggnadsarbetareförbundet Bertil W hinberg gjorde en jämförelse i går i Forsmark då han berörde det här problemet. Det skulle vara, sade han, ungefär som att Volvoarbetarna skulle tillverka sina bilar och när de blir färdiga skulle man ta dem med fartyg ut till havs och sänka dem. Det skulle inte heller skänka någon vidare arbetsglädje att arbeta på det viset. Det är klart att Upplandskusten skulle kunna passa bra för vindkraftverk, och kanske också den storm som centerns inställning i fråga om kärnkraften och Forsmark åstadkommit där skulle kunna utnyttjas som ett krafttillskott. Den oro som regeringsskiftet har väckt hos människorna i den bygden är inte lätt att dämpa. | Centerns uppfattning i kärnkraftsfrågan är ganska senkommen, och det är minsann inte så lätt att vara centerpartist i dag. vare sig i Uppsala Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt eller — ännu mindre - i Östhammar. Det var ju tack vare den enighet som rådde i Östhammars kommun som kärnkraftverket förlades dit i strid med bl.a. Trosa, och bland de ivrigaste förespråkarna för den placeringen fanns centerpartisterna i Östhammar. Sedan har centerpartiet hela tiden varit med om planeringen i kommunen. Man har begärt extra kvoter för nya bostadsområden, man har planerat för skolor, barndaghem osv. just med tanke på en fortsatt utbyggnad i Forsmark. Och när man på ett sammanträde i våras sade nej till det tredje aggregatet sade man samtidigt ja till KELP, långtidsplaneringen, som just byggde på fortsatt utbyggnad av kärnkraftverket i Forsmark. Byggarbetsnämnden i Uppsala hemställde i februari i år om länsarbetsnämndens medverkan till ett uppförande av aggregat 3 i Forsmark, och det intressanta var att beslutet var enhälligt. De tre centerpartistiska Iedamöterna av nämnden hade inte någon invändning. Under hösten tillstyrkte sedan byggarbetsnämnden Aka-utredningens förslag om en upparbetningsaniäggning och slutlig förvaring. Nämndens beslut var även då enhälligt. Egendomligt nog hade de tre centerpartisterna samtliga fått förhinder den gången. Visserligen var det älgjakt. men frånvaron kunde kanske också ha andra orsaker. Det är, som jag sade förut, inte lätt att vara centerpartist — allra minst i Uppsala och Östhammar.

Herr talman! Herr Korpås vet atvt vi inte klarar avfallshanteringen. och andra har sagt det med honom, men det finns andra som säger tvärtom. Det är väl viktigt att vi nu drar lärdom av de erfarenheter man har gjort, framför allt internationellt, och verkligen försöker lösa de här problemen. Jag tror inte alt man vinner någonting med att piska upp en domedagsstämning. Det är klart att de här frågorna orour folk, och det är inte bra. Men vi måste lösa dem lika väl som alla andra problem i samhället med tanke på både vår egen tid och framtiden. Jag vill poåinglcru att vi redan i dag har kärnkraftverk i gång, och man bygger sådana runt om i världen. Avfallsfrågorna måste alltså lösas. Man har en teknik för det i dag. men man kanske kan klara problemen ännu bättre på grundval av forskning och kommande cerfarenheter. I stället för att fortsätta med att framkalla en skräckstämning skall vi sätta oss ner och i lugn och ro diskutera igenom problemen för att på det sättet komma fram till en lösning. Det är vi skyldiga med hänsyn både till det beslut som vi tidigare gemensamt har fattat här i riksdagen och till utvecklingen i framtiden.